Herr talman! Herr Johansson i Malmö började med att betyga sin aktning för den klokhet som finns hos den svenska allmänheten i den här frågan. Jag vill varmt instämma i det. Den svenska allmänheten är ju så pass klok att ca 80 96 tycker att det socialdemokratiska partiprogrammets krav på republik är helt felaktigt. Det är klara siffror som finns att ta del av i alla opinionsundersökningar i stort sett som gjorts under senare år. Klokheten hos den svenska allmänheten betygar jag alltså min stora vördnad för, inte minst i den här frågan. Men det förvånar mig att herr . Johansson i Malmö kan dra några växlar på detta. Det är helt fel och vittnar om historisk okunnighet att påstå att Kunglig har betecknat ett direkt chefskap. Det har det inte alls. I stället har det varit en beteckning för att skilja statlig verksamhet från privat verksamhet. Får jag peka på en mycket konkret punkt på den militära sidan. Konungen har formellt varit chef för vissa förband; den som i praktiken varit chef har kallats sekundchef. Men det har ju inte inneburit att alla andra förband inom krigsmakten inte haft beteckningen Kunglig. Parallellen är alltså totalt ologiskt och rent okunnig. Det sägs här att det finns inget beslut att ändra på, då man aldrig har beslutat att verken och de militära förbanden skall ha beteckningen Kunglig framför namnet. Ja, men vad är det nu man har gjort? Tidigare har alltså de här instanserna själva bestämt vad de har velat kalla sig. Varför skulle de inte i fortsättningen få ha den beslutanderätten? Vad som nu sker är att man fattar ett centralt beslut och att dessa instanser inte längre skall få ha den här beteckningen. Detta, herr talman, har skett utan något samrådsförfarande, utan någon remiss, utan att man på något sätt har frågat dem som berörs. Är det demokrati? Vittnar det om någon stor lyhördhet för vad förvaltningen tycker? Man har inte ens brytt sig om att dra frågan i konselj. Även om jag förstår att det finns gott om republikaner i kammaren tycker jag att man åtminstone när det gäller den formella beslutsordningen, där man — herr Molin t.ex. — är litet mera alert i andra frågor, skulle kunna ha något ord till anmärkning mot hur det gått till i det här fallet. Men man har inte ett ord att säga i denna fråga! Herr Molin gör stort nummer av att vi — det är inte bara jag utan många andra, inte bara från mitt parti utan även från andra håll — har pekat på att detta är ett led i införandet av republik. Vi har inte sagt att detta innebär att man inför republik, men det kan vara ett led i Nr 70 den utvecklingen. Jag räknade dessutom upp R som herr Molin Fe Tisdagen den om han lyssnade — en rad exempel på sådana här saker som genomförts 29 april 1975 bara under föregående år. Dessa exempel måste naturligtvis syfta någonstans. Jag pekade på att de var systematiska. Det som vi i dag dis Granskning av kuterar är bara ett led i detta. Jag förstår att det finns många — och statsrådens herr Molin är en av dem — som i detta ser en positiv utveckling. Med tjänsteutövning herr Molins republikanska utgångspunkt tycker han kanske inte att det m.m. spelar någon större roll. Har han en annan utgångspunkt - om han nu tycker att vi skall behålla monarkin som statsform — ja, då kan jag inte — Slopande av dra någon annan slutsats än att han är ganska naiv, om han inte tror = beteckningen att det som sker syftar till någonting. I så fall är det väl bara att citera — Kunglig i namnet på vad statsminister Palme sade när det gällde att lugna upprörda kon = statliga myndighegressledamöter som ville ha republik, att monarkin bara är en plym, = ter en dekoration, som man när tiden är kommen — och den förbereder man alltså nu — kan avskaffa med ett penndrag. Det uttalandet, som har citerats flera gånger i denna kammare, borde väl ändå få herr Molin att tänka efter något. Jag vägrar nämligen att tro att herr Molin, med den politiska erfarenhet han har, är så naiv att han inte ser någon mening i detta.

Herr talman! Jag tror att herr Björck i Nässjö skulle tjäna på att inte vara alltför stor i orden i denna debatt, när han hävdar att det finns skäl för en anmärkning mot justitieministern i den här frågan. Det var nämligen så, att herr Björck i november 1974 av justitieministern fick svar på en enkel fråga i detta ämne, och då förekom det en ganska lång diskussion. Men det märkliga med den debatten var att herr Björck, som ju sitter i konstitutionsutskottet, aldrig kom underfund med att frågan kunde ha en konstitutionell aspekt. Trots att herr Björck vid det tillfället försökte mobilisera hela sitt ordförråd kunde han egentligen bara åstadkomma ett ordfyrverkeri. Jag ber att få citera något av vad herr Björck sade i den debatten: ”Beslutet innebär traditionslöshet, klåfingrighet och ytterligare ett steg i riktning mot ett allt färglösare och tråkigare samhälle. I den här frågan kunde man ha visat en viss respekt för traditionen —--.” Herr Björck åberopade alltså inte någon konstitutionell aspekt förra året. Det är någonting som han har konstruerat efteråt, sannolikt i sällskap med mycket dåliga rådgivare. När det sedan gäller allmänheten har herr Björck och jag haft en liten dispyt. I och för sig är jag glad över att herr Björck från denna talarstol nu har slagit fast att han också litar på allmänheten, men det intrycket får man tyvärr inte när man läser den moderata reservationen i denna fråga. Man säger där att det finns ”en risk för att även sådana åtgärder som de förevarande hos allmänheten kan uppfattas som ett led i en politik som ytterst syftar till att införa republik i vårt land.

Vidare skulle svenska folket inte veta att det är regeringen som styr riket och att myndigheterna lyder under regeringen. Jag vidhåller att herr Björck har misstagit sig grovt när han tror att allmänheten inte begriper att det är som en följd av den nya regeringsformen som epitetet Kunglig i namnet på statlig myndighet bör slopas. Eftersom herr Molin så vältaligt bemött herr Björcks påståenden att detta skulle vara ett smygande sätt att införa republik, är det kanske onödigt att jag berör dem.

Jag citerar på nytt vad herr Björck själv skrivit. Det heter i reservationen: ”Även om detta —--- inte är avsikten med åtgärdena ---”. Men herr Björck har kanske inte ens själv författat reservationen utan har kanske också där haft mycket dåliga rådgivare.

Herr talman! Låt mig först med anledning av att herr Björck talade om republikanska utgångspunkter och republikaner i kammaren påminna om att riksdagen med mycket stor majoritet 1973 och 1974 antog den nya grundlagen, som innebär att kungadömet bevaras. Enligt vad jag kan minnas var det praktiskt taget bara vänsterpartiet kommunisternas riksdagsledamöter som röstade emot den delen av den nya grundlagen. Herr Björck gjorde en smärre reträtt då han sade att det här inte i och för sig var ett sätt att införa republik men att det kunde uppfattas som ett led i införandet av republik. Jag måste nog då pressa herr Björck ytterligare något. När arbetsmarknadsstyrelsen för ett antal år sedan bytte namn från Kungliga arbetsmarknadsstyrelsen till arbetsmarknadsstyrelsen, var det då ett led i införandet av republik? Kan man tänka sig att verkschefen, eller om det möjligen var styrelsen, i AMS satt och funderade över hur man genom en namnändring på bästa sätt skulle skapa jordmån för republik i Sverige? Och om det nu var så, varför reagerade inte herr Björck och andra företrädare för moderata samlingspartiet då? Jag tror inte att den svenska monarkin tjänar någonting på den typ av argumentation som herr Björck för. Herr Björck talar om risken för missuppfattningar. Jag tror inte att de namnändringar som gjorts successivt missuppfattas av svenska folket. Däremot finns det väl en ansenlig

Herr talman! Herr Johansson i Malmö var ledsen över att han i den Granskning av frågedebatt som jag hade med justitieministern förra året inte kunde statsrådens finna någon konstitutionell aspekt. Om detta är två saker att säga: dels tjänsteutövning är en frågedebatt naturligtvis inte detsamma som en dechargedebatt, dels m.m. är det i grunden fel att jag där inte framförde att frågan hade aspekter av den karaktären. Det är bara att läsa innantill i protokollet, herr Jo — Slopande av hansson! beteckningen Jag säger på ett ställe — och jag kan citera — i den debatten: ”För = Kungliginamnet på det första anser jag att beslutet om detta borttagande har tillkommit = statliga myndighepå ett underligt sätt. Det finns inget konseljbeslut i frågan.” Det är alltså ter exakt det som har tagits upp nu, nämligen den underliga beslutsformen. Jag säger vidare, och nu kan herr Johansson försöka följa med, eftersom han tydligen inte har gjort det tidigare, eller senare försöka läsa innantill: ”Det finns inte ens någon skriftlig instruktion från rättschefen i statsrådsberedningen till redaktören för statskalendern om principerna för borttagandet av detta prefix. Allt har skett muntligt.” Också detta har jag alltså tagit upp i den här debatten. Var så god och läs innantill! Jag säger också: ”Det minsta som kan begäras i en sådan här fråga är väl att det fattas något slags formellt beslut — det fattas 27 000 beslut per år i konseljen, så det skulle inte ha inneburit någon ytterligare arbetsbelastning.” — Jag skulle kunna fortsätta att citera en bra stund till. Här framfördes alltså redan då konstitutionella aspekter i ganska stor utsträckning. Vidare är det på det sättet att moderata samlingspartiet icke har misstagit sig grovt i denna fråga. Det finns framstående jurister som i artiklar i svenska tidningar har pekat på den helt felaktiga slutsats som regeringen har dragit, när den menar att prefixet Kunglig bara har att göra med om Konungen tidigare haft ett formellt chefsskap eller inte. Herr Johansson försöker också göra gällande att det skulle vara en skillnad mellan vad som står i reservationen och vad jag här har sagt. Det är med förlov sagt rent nonsens! Jag har såväl i reservationen som i anförandet pekat på att man kan betrakta detta som ett led i införandet av republik. Jag har naturligtvis förhoppningen att det inte skall vara på det sättet, men det finns alltså en avsevärd risk för att det förhåller sig så. Det är klart att man kan ägna sig åt hårklyverier när det gäller att jämföra anföranden och reservationer, men det tror jag inte tjänar särskilt mycket till. Jag skulle också där vilja uppmana herr Johansson att läsa innantill i protokollet, när det kommer. Så till herr Molin! Han frågar: Är det att betrakta som ett led i republikens införande att ett ämbetsverk avskaffar beteckningen Kunglig? Men vad saken gäller nu är ju inte om ett enstaka verk har gjort det eller inte. Om ett enda verk skulle göra det spelar ingen större roll, kan ee jag tro. Men här är det fråga om ett centralt direktiv från Sveriges regering, utarbetat i statsministerns kansli, att denna beteckning skall bort, antingen man vill eller inte. Detta är väl ändå, herr Molin, en väsentlig skillnad mot om ett enstaka ämbetsverk skulle ta bort beteckningen? Jag kan inte förstå annat. Sedan säger herr Molin att monarkin inte tjänar någonting på att vi reserverar oss i sådana här frågor och försöker på andra sätt peka på de förändringar som sker. Tänk, där har jag en helt annan uppfattning! Monarkin tjänar ingenting på att herr Molin och folkpartiet och centerpartiet i den här frågan, och även i andra frågor, bara låter det gå — och formellt bekänner sig till det hela naturligtvis; det är ju bra för dem med tanke på folkopinionen. Om man ser på de frågor som jag exemplifierade tidigare — ordensväsendets avskaffande, de nya formerna för riksdagens högtidliga öppnande, avskaffandet av skattefriheten för kungahusets medlemmar — finner man dock att vi här i kammaren inte har kunnat uppleva någon större entusiasm eller något större arbete från folkpartiets och centerpartiets sida. Jag vill säga att jag självfallet respekterar dem som är republikaner, men eftersom monarkin nog tjänar mera på att det finns några här som har uppfattningen att monarkin bör bibehållas, vore det väl märkligt om man inte på olika sätt skulle försöka slå vakt om den. Monarkin tjänar sannerligen ingenting på att man tiger still och accepterar den linje som socialdemokraterna driver i den här frågan.

Herr talman! Jag bara konstaterar att den karska ton som herr Björck i Nässjö hade i början tydligen håller på att försvinna. Jag skall gärna ge honom det erkännandet att det mildare sättet att framträda klär honom väsentligt bättre.
Herr talman!
Från början sade herr Björck — jag tror att herr Molin också uppfattade det så — att de vidtagna åtgärderna syftade till att smygvägen införa republik. Så föll orden från herr Björck. I sitt senaste inlägg tvekade han och var inte alls lika säker i korken som i början. Det hedrar honom. Herr Björck berörde också statskalendern, och han gjorde ett stort nummer av att det troligen förhåller sig på det sättet att någon tjänsteman per telefon har sagt ifrån att ordet Kunglig inte längre skall få komma in i statskalendern. Eftersom jag är särskilt vänlig i dag skall jag så här i sista momangen överlämna en liten present till herr Björck. Om några dagar kommer statskalendern ut, och jag har förvissat mig om att Vetenskapsakademien alltjämt kommer att ha epitetet Kunglig. Det betyder väl att herr Björck kan känna sig lugn åtminstone ett år framåt. Han kan alltså leva i ett färgglatt och roligt samhälle även i fortsättningen.

Kan jag få ett ja eller nej på frågan = statsrådens om detta är en rimlig beslutsordning? Jag skulle gärna vilja ha det svaret — tjänsteutövning från både herr Molin och herr Johansson i Trollhättan.

Herr talman! Med tanke på den sena timmen skall jag inte så utförligt motivera mitt svar till herr Johansson i Malmö som det vore önskvärt och som han förtjänar. Låt mig bara peka på att om en praxis har utbildats är det naturligtvis att jämställa med en fast regel. Det krävs alltså ett motbeslut för att upphäva denna praxis. Det motbeslutet har nu kommit till i en helt felaktig ordning. Det har tydligen bara moderata samlingspartiet här i kammaren någonting att anmärka mot. Jag tycker att andra partier kanske kunde ha gett oss rätt beträffande beslutsordningen. När det gäller herr Håstads motion nämnde inte herr Johansson i Malmö vad den fick för öde i kammaren. Jag skulle kunna föreställa mig att den avslogs på grund av att utgångspunkten varit felaktig därför att bestämmelserna om riksvapnen, det stora och det lilla, gäller fortfarande på samma sätt som de gällde 1908. Den lagen är fortfarande giltig. Om herr Håstads motion bifallits hade det naturligtvis inneburit att man ändrat den lagen. Till slut, herr talman! Herr Johansson i Malmö och även herr Molin har gjort sig litet lustiga över att moderata samlingspartiet har drivit den här frågan, tyckt att vi har överdrivit den och tyckt att den inte har den här digniteten. Jag är inte övertygad om att de många människor här i landet som är monarkister, dvs. 80 96, tycker att det som nu sker är särskilt lustigt.

Herr talman! Bara en sista kommentar till herr Björcks i Nässjö mångordighet. Såvitt jag förstår har herr Björck inte kunnat förneka att införandet av republik i Sverige bara kan ske genom grundlagsändring, således genom två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Införande av republik kan alltså aldrig ske genom att man ändrar namnen på statliga förvaltningsmyndigheter.

Herr talman! Tillsättandet av ordförande i riksbanksfullmäktige, som rubriken lyder i vår ärendelista, är ingen stor fråga. Det föreligger heller Jag vill först erinra om att konstitutionsutskottet så sent som i fjol 29 april 1975 gjorde ett uttalande om det onödiga dröjsmålet med tillsättningen på landshövdingeposten i Kopparbergs län. Länsstyrelsen i det länet hade — Granskning av nämligen varit utan ordinarie chef i fyra månader. Det föranledde ett — statsrådens enigt utskott att säga att det var viktigt att inte onödiga dröjsmål fö — tjänsteutövning rekommer när i synnerhet chefsbefattningar i statlig tjänst skall åter = m.m. besättas. Ordförandeskapet i riksbanksfullmäktige har varit vakant i åtta må = Tillsättande av nader, men det vill inte utskottsmajoriteten ta något avstånd från. Det — ordförande i har för all del inte hänt någon olycka i riksbanksfullmäktige under va = riksbanksfullmäktikansen. Det gjorde det inte i Falun heller, men låt mig, herr talman, ge bara stillsamt få fråga: Är den främsta förtroendeposten i landets centralbank mindre viktig än en statlig chefsbefattning? Skiljer utskottsmajoriteten mellan förtroendemän och chefstjänstemän?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

Det gällde då tillsättandet av landshövdingeposten i Kronobergs län, då regeringen också tog orimligt lång tid på sig. Detta ledde till vissa problem. Utskottet var i fjol enigt om att påtala det otillfredsställande i så långa vakanser. I det aktuella fallet meddelade ordföranden i bankofullmäktige redan under hösten 1973 att han önskade frånträda sitt uppdrag. Detta skedde vid årsskiftet 1973-1974, men inte förrän den 26 augusti 1974 tillsattes en ny ordförande av regeringen. En vakans uppstod alltså under åtta månaders tid. Något skäl för denna långa vakans har icke uppgetts för utskottet. Vi har frågat om regeringen önskat åberopa några skäl — det skulle vara mycket intressant i så fall att få reda på dessa - men så har icke skett. Det måste, herr talman, rimligtvis finnas några skäl för att man låter en så viktig post stå obesatt under åtta månader. Tystlåtenheten har varit total, och man kan bara spekulera. Nu anser utskottet ordagrant, märkligt nog, att ”något längre dröjsmål med tillsättningen av ordförandeposten i riksbanksfullmäktige inte förekommit i detta fall”. Men det är ju helt fel. I själva verket har det förekommit ett ganska omfattande dröjsmål. Jag tycker, herr talman, att utskottet liksom förra året borde varit enigt och gjort ett påpekande i det här fallet.

ge men att jag tydligen inte ansåg det vid det tillfället. I det här ärendet förekommer ett särskilt yttrande från två av oppositionspartierna, ett yttrande som jag skulle kunna kalla för en krumelur i kanten. Jag måste något kommentera yttrandet trots att debatten i dag har varit lång. Det är med tanke på formuleringen förvånande att man har stannat vid ett särskilt yttrande. Moderater och ledamöter från centerpartiet inom utskottet har funnit det ”anmärkningsvärt” att återbesättandet har fått anstå så lång tid. Det finner jag vara ett anmärkningsvärt starkt uttryck för att endast föranleda ett särskilt yttrande. Man konstaterar att riksbanksfullmäktige saknat ordinarie ordförande i närmare nio månader. Händelseförloppet är att den föregående ordföranden, dvs. förutvarande statsrådet John Ericsson, förordnades att fr.o.m. den 17 oktober 1973 för en tid av tre år vara fullmäktig och därmed ordförande för Sveriges riksbank. Han anhöll om entledigande, inte på hösten, herr Björck, utan den 20 december — ja 19 december samma år för att vara exakt. I detta särskilda yttrande har sju dagar blivit närmare en månad. Entledigandet trädde i kraft vid årsskiftet 1973-1974, och den 26 augusti 1974 förordnades ny fullmäktig tillika ordförande. Tidsutdräkten blev därmed i längsta fall åtta månader och sju dagar, vilket i och för sig kan vara en lång tid. Men när det gäller en så viktig post som denna är det väl ändå angeläget att få den rätta och lämpliga personen. Dessutom kan det ta en tid att gå från en tjänst till en annan eller att lösgöras från andra engagemang. Utskottet anser därför att den tid som här har förflutit ej är att anse som något längre dröjsmål. I yttrandet har det gjorts en jämförelse med vad utskottet uttalade i samband med tillsättandet av en annan chefsbefattning i statlig tjänst, där en tjänsteman under tiden utförde uppdraget. Herr Nordin ansåg att de bägge fallen var så lika att vi borde ha kunnat vara ense om det onödiga i dröjsmålet. Nu tolkade jag inte själv in i det uttalande som utskottet gjorde förra året att vi ansåg att det var fråga om ett onödigt dröjsmål, utan vi påtalade rent allmänt att sådana här befattningar givetvis skall besättas så snart som möjligt utan något onödigt dröjsmål. I riksbanksfullmäktige har det funnits en vald vice ordförande som har kunnat fungera under tiden. Under halva vakanstiden var vice ordföranden socialdemokrat, och därefter valdes till vice ordförande en moderat som också tillhör konstitutionsutskottet. Jag har ingen anledning att betvivla kompetensen hos någon av dem när det gällt att handha ordförandens uppgifter under den angivna tiden. Som jag sade har utskottet uttalat att onödigt dröjsmål ej bör uppstå vid tillsättningar av chefsposter i statlig tjänst. Men utskottet har vid sin granskning av just detta ärende funnit, som jag förut nämnt, att något längre eller onödigt dröjsmål inte har förekommit och att uppdraget under tiden på ett betryggande sätt förvaltats av vice orförandena. Utskottet saknar således anledning att göra något ytterligare uttalande i frågan. Därmed tror jag att jag också har besvarat herr Nordins fråga.
Nr 70 Herr talman! Jag kan i detta inlägg inte ge fru Thunvall beröm, vilket Tisdagen den jag gjorde före middagsrasten. Men vi är väl lika goda vänner för det. 29 april 1975 På min fråga om utskottsmajoriteten skiljer mellan förtroendemän och chefstjänstemän har jag inte fått något svar. Jag väntade det inte heller. — Granskning av Jämförelsen mellan riksbanksfullmäktige och länsstyrelsen i Koppar = statsrådens bergs län är mycket lätt att göra. Lika väl som det finns en vice ordförande = tjänsteutövning i riksbanksfullmäktige, finns det ett länsråd som rycker in och fungerar = m.m. såsom ställföreträdande landshövding, om den ordinarie är sjuk eller på annat sätt är borta från tjänsten. Tillsättande av Sedan återstår bara en fråga, som jag inte heller väntar något svar = ordförande i på: Hur långt skall ett dröjsmål vara för att utskottsmajoriteten skall — riksbanksfullmäktianse det vara för långt när det gäller en förtroendepost?
Herr talman! Fru Thunvall hävdar att det långa dröjsmålet — åtta månader — berodde på att man behövde så lång tid för att få fram en lämplig kandidat. Jag betvivlar dock att det skulle behöva ta så pass lång tid. Det torde rimligtvis kunna gå betydligt snabbare, såvida man inte ställer något alldeles speciellt krav på denna person. Men något sådant krav har åtminstone inte uppgivits för utskottet. Vi har ingen anledning att betvivla kompentensen hos de båda vice ordförandena. Kompetensen tycks enligt fru Thunvall vara så bra och allomfattande att det uppenbarligen inte spelar någon roll om man har en ordförande eller inte. Men om kompetensen hos dessa båda herrar var så utmärkt, kunde man rimligtvis ha utsett någon av dem till permanent ordförande.
Herr talman! Det ankommer inte på mig att besvara frågan varför i detta fall inte någon av de två vice ordförandena fick den ordinarie posten. Att en vice ordförande kan fungera bra men att det trots detta ändå väljs en ordförande, när man har funnit den personen, känner vi till från andra sammanhang. I det särskilda yttrandet påpekas — det står t.o.m. i utskottets betänkande tror jag — att enligt grundlagen en av regeringen tillsatt fullmäktig skall vara ordförande. Men innan man har funnit en person, och denne kan bli fri från sin tidigare uppgift, är det väl riktigt att låta en vice ordförande fungera. Jag har inte gjort någon skillnad mellan chefstjänstemän och förtroendemän. Jag har inte heller ansett att de båda vice ordförandena saknat kompetens för tjänsten. Hur långt skall ett dröjsmål vara för att man skall uppfatta det såsom varande alltför långt, frågade herr Nordin. Jag kan inte ange någon tidsgräns. Det beror på vilken befattning det gäller och hur pass gärna vi själva eller regeringen vill ha en viss person. Man kan i varje fall inte 133 Oljeutvinningsplattformar gå till arbetsförmedlingen och skaffa fram en sådan person bland dem som finns lediga för tillträde inom någon månad. Det tror jag inte heller att herrar Björck i Nässjö och Nordin menar.

Herr talman! Bakgrunden till detta ärende är att ett företag har fått tillstånd att bygga oljeutvinningsplattformar utanför Strömstad. I villkoren för att sätta i gång med arbetet har regeringen ålagt företaget, AB Skånska Cementgjuteriet, att betala en avgift om 5 kr. per ton i färdigt skick för en sådan här plattform. Pengarna skall användas till åtgärder för att tillgodose det rörliga friluftslivet, den vetenskapliga naturvården och kulturminnesvården i främst norra Bohuslän. När det gäller sådana här saker är det helt klart att regeringen har rätt att lägga på en avgift i vissa fall. Den har inte rätt att lägga på avgifter hur som helst, utan vissa villkor skall uppfyllas. Regeringen har när den ger sitt tillstånd att ta hänsyn till olika intressen och framför allt olika skador som kan uppstå genom olika ingrepp från ett företags sida. Regeringen kan ställa som villkor att företaget skall utföra vissa arbeten för att förhindra eller minska skada. I vissa fall kan det vara svårt att ålägga företaget direkta arbetsuppgifter, och då kan den lämpliga utvägen vara att föreskriva en avgift som företaget skall betala för att på något sätt kompensera dem som har lidit skada eller på annat sätt kompensera den skada som verksamheten kan förorsaka.

Herr talman! Vad jag har försökt leda fram till i detta resonemang är att jag anser att de motiveringar som regeringen använt är väl vidlyftiga i det här sammanhanget. Regeringen har inte pekat på någon direkt skada som bör kompenseras genom den föreskrivna avgiften. Vilken skada exempelvis kultuminnesvården i norra Bohuslän i största allmänhet råkar ut för på grund av det här plattformsbyggandet är för mig fullständigt obegripligt. Det rörliga friluftslivet i norra Bohuslän i allmänhet råkar inte heller ut för någon större skada.

Det är alltså fråga om att tillgodose allmänna statsrådens intressen som annars inte skulle kompenseras. Jag anser att regeringens tjänsteutövning beslut i det här fallet är väl långt gående. Man håller sig inte innanför m.m. ramarna för de regler man själv uppställt. Därför vill jag yrka bifall till min reservation, som är försedd med beteckningen P. Oljeutvinningsplattformar
Herr talman! Enligt förarbetena till bestämmelsen i byggnadslagen om tillstånd till etablering av viss industriell verksamhet kan regeringen förena ett sådant tillstånd med vissa villkor. Avsikten är bl.a. att man skall kunna kompensera berörda orter för de eventuella olägenheter ur miljösynpunkt som etableringen kan komma att medföra. En motsvarighet till detta stadgande finns i vattenlagen. De villkor som kan förenas med tillstånd är av två olika slag. Dels handlar det om att den sökande kan åläggas att betala pengar eller utföra åtgärder för att tillgodose allmänna intressen som annars inte skulle kompenseras, dels rör det sig om åtgärder av direkt skadeförebyggande karaktär. Det aktuella fallet handlar om att regeringen ålagt ett företag som tillverkar oljeborrplattformar inom Strömstads kommun att erlägga en avgift för beräknade antalet ton vikt av plattformarna i fråga. Avgiften har satts till 5 kr. per ton. Medlen skall användas till att främja det rörliga friluftslivet, den vetenskapliga naturvården och kulturminnesvården i främst norra Bohuslän. Denna fråga har vissa konstitutionella aspekter. Det har hävdats att man här kan dra en parallell med vattenlagen. Så är emellertid knappast fallet. När det gäller vattenlagen så bereds ärendena av vattendomstol, där parterna i vanlig ordning får tillfälle att föra talan och sålunda innan ärendet avgörs framföra sina synpunkter. I det aktuella fallet, eller fallen, är det regeringen som beslutar utan att något sådant förfarande har ägt rum som gäller vid vattenmål. Det innebär att varken sökanden eller de av lokaliseringen berörda har fått tillfälle att yttra sig. Det är enligt min mening en handläggningsordning som är otillfredsställande. Den kan lämna utrymme för ett oacceptabelt godtycke. I det aktuella fallet kan man konstatera att den tillämpade avgiften, §S kr. per ton, är godtyckligt satt. Den står inte i någon relation till de eventuella miljöfaror som kan uppkomma. Det förtjänar dessutom på 135 Oljeutvinningsplattformar pekas att företaget också ålagts att vidta åtgärder för att förhindra att miljöstörningar inträffar. Man får alltså, något tillspetsat uttryckt, betala två gånger för samma sak. Från konstitutionell synpunkt berörs frågan om beskattningsmakten. Den är ju som bekant uteslutande förbehållen riksdagen. Avgiftsmakten i sin tur bygger på att en motprestation erhålls för den avgift som erläggs. Så är knappast fallet i denna fråga. Avgifterna fastställs utifrån helt andra utgångspunkter. I realiteten rör det sig om någon form av skattebeläggning. Detta kan inte ha varit riksdagens avsikt när den antog det stadgande i byggnadslagen som regeringen nu använt sig av. I den här frågan känner jag tveksamhet inför regeringens handlande. Jag känner en viss oro för hur avgiftsmakten kan komma att användas i framtiden. Det är av största vikt att riksdagen uppmärksamt följer frågor av denna typ och inte tillåter att en praxis utformas där regeringen smygvägen tillskansar sig en ny beskattningsrätt. Inför framtiden bör klara regler uppställas som förhindrar detta. Ett primärt krav är att ärenden av detta slag handläggs i en annan ordning så att de berörda parterna kan lägga fram sina synpunkter. Vidare måste sambandet mellan avgift och de eventuella skador som kan komma att uppstå vara otvetydigt. Det bör påpekas att de etableringsärenden som skall prövas av regeringen är omfattande i dagens läge. Det rör sig om en mycket stor del av vår tyngre industri. Detta öppnar oanade perspektiv för regeringen när det gäller att tvinga ut avgifter av företag i framtiden. De här företagen kan i sin tur komma i en besvärlig situation. De är beroende av regeringens välvilja för att få göra sina etableringar samtidigt som de naturligtvis också är obenägna att betala avgifter som har ringa eller intet samband med den verksamhet som skall bedrivas. Herr talman! Det här är en fråga som jag hoppas skall följas uppmärksamt av riksdagen; jag hoppas att nya regler i annan ordning uppställs här i kammaren i framtiden, så att situationer av det aktuella slaget inte kan uppstå mer.

Herr talman! I samband med att vi fick den fysiska riksplaneringen fick vi också 136 a § i byggnadslagen. Det betyder att när tung industri numera skall lokaliseras möter den i känsliga områden mycket stora krav på att ta hänsyn till omgivningen. Om man ser det ur snävt företagsekonomisk synvinkel har företaget mycket stora kostnader för att anpassa verksamheten efter de föreskrifter som myndigheterna fastställer; det är en lång lista med olika saker som företaget måste iaktta. Därtill kommer att speciella ersättningar kan fastställas för intressen som råkar illa ut genom lokaliseringen. Det är alltså detta som är det stora och det som betyder någonting när det är fråga om sådana här lokaliseringar. I förhållande till de kostnaderna är de avgifter som vi nu diskuterar relativt obetydliga.

Får jag då först statsrådens säga att den bygger helt och hållet på den formulering som riksdagen tjänsteutövning fastställde i samband med att man behandlade riktlinjerna för mark = m.m. användningen, alltså den fysiska riksplaneringen. Det sägs klart, när det gäller riktlinjerna för markanvändningen i norra Bohuslän, att skärgårds — Oljeutvinningsplattkusten från Brofjorden till norska gränsen är av särskilt värde för fri — formar luftslivet och representerar stora värden för kulturminnesvården och den vetenskapliga naturvården. Vad är då naturligare än att regeringens beslut direkt anknyter till den formuleringen: ”Inbetalda medel bör användas på det sätt Kungl.

Då vill jag hänvisa till att det i förarbetena också finns angivet följande: Avgiften skall utgå på grund av de mer svårbestämbara skador som inte kan motverkas genom andra åtgärder eller inte kan bestämt lokaliseras. Det finns alltså ingen konstitutionell grund för herr Lindahls kritik. Han diskuterar innehållet i beslutet, inte formerna för det. Detta beslut är dock korrekt i alla avseenden. Sedan kan man ha olika synpunkter på innehållet, men det är en annan sak som vi inte skall behandla i konstitutionsutskottet och i dechargedebatten. Herr talman! Vi hade i utskottet den 20 mars en diskussion med ganska många repliker mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Då sade herr Björck i Nässjö inte ett ljud. Herr Björck brukar ju inte överväldigas av tystnad. Därför är det förvånande att herr Björck inte ställde några frågor och inte begärde mer material för att belysa problemen. Han sade inte att några saker var oklara och menade inte att man borde fundera ytterligare innan man gick till beslut. Över huvud taget hade moderaterna inga synpunkter att anföra i frågan vare sig vid den preliminära diskussionen den 11 mars eller vid den slutliga diskussionen den 20 mars. Det enda de moderata ledamöterna gjorde var att de vid omröstningen förenade sig med övriga ledamöter i ett avstyrkande av herr Lindahls yrkande. Herr Lindahl anmälde reservation men moderaterna anmälde ingenting. Oljeutvinningsplattformar möjligheter till sakbehandling inte längre fanns fick vi till vår häpnad höra att moderaterna hade ett särskilt yttrande om oljeutvinningsplattformar. Ännu mer förvånade blev vi när vi läste innehållet i det särskilda yttrandet. Reservation brukar man ju tillgripa när man anser att man har tungt vägande bedömningar som utskottsmajoriteten inte har godtagit. Särskilt yttrande brukar däremot förebehållas synpunkter i marginalen. Jämför man nu herr Lindahls reservation med moderaternas särskilda yttrande, framstår reservationen närmast som en viskning jämfört med moderaternas åskknall. Det särskilda yttrandet sprängde fullständigt ramen för reservationen och utskottets diskussion. Både i skarpt ordval och i omfattning av kritiken går moderaterna många gånger längre än herr Lindahl i sin reservation. Det enda herr Lindahl anför i sin reservation är att regeringen enligt hans uppfattning lämnat en alltför vidsträckt ram för användningen av avgifterna. I det särskilda yttrandet säger moderaterna att själva uttagandet av denna avgift kan anses strida mot vad riksdagen förutsatt när man besöt om ifrågavarande stadgande i byggnadslagen. Vidare säger de att handläggningsordningen inte är godtagbar och markant avviker från vad som tillämpas i jämförbara fall. Men tydligen var det ändå inte en så markant avvikelse att den behövde tas upp i utskottets diskussion. Man säger också att enligt uppgift sökanden eller företrädare för berörda intressen inte hört av regeringen. Ja, det är klart att det hade varit intressant om utskottet hade fått tillfälle att gå igenom varifrån den uppgiften kommer och en del andra omständigheter i det sammanhanget. Kvar står att utskottet inte haft en hederlig chans att gå igenom de frågeställningar som finns i det särskilda yttrandet. Herr Björck får ju förstå att det är litet svårt att idka tankeläsning. Det skulle vara väldigt intressant att veta varför ni aldrig begärde bordläggning eller ytterligare komplettering av kanslipromemorian. Vad hade ni egentligen för skäl att sitta tysta vid de två sammanträden då konstitutionsutskottet diskuterade frågan? Anser ni över huvud taget att utskotten bör vara beredande organ som skall arbeta med frågorna innan de kommer upp i kammaren.
Herr talman! Herr Bergqvist sade att det inte är innehållet i beslutet vi skall diskutera här utan formen för beslutet. Jag kan inte hålla med om det. Om vi finner att innehållet i ett beslut inte riktigt stämmer överens med de författningar som vi skall se efter om regeringen har följt, då är det väl naturligt att vi anmärker på det. Är inte det rätt tolkat, herr Bergqvist? Vad är det då jag tycker är det felaktiga i det hela? Jo, jag menar att avgiften på något sätt skall vara direkt bunden vid den skala verksamheten har. Herr Bergqvist anförde att det förhållandet att man kan åläggas t.ex. att göra vetenskapliga undersökningar av hur naturen på verkas skulle vara ett tecken på att det är fråga om en mera allmän Nr 70 användning av avgiften. Men det är det ju inte, herr Bergqvist, för sådana Tisdagen den vetenskapliga undersökningar tillkommer inte på en slump eller därför 29 april 1975 att det är roligt att göra dem, utan det är för att kontrollera vilken inverkan en viss verksamhet kan tänkas ha på naturen. Därför tycker jag att det Granskning av hade varit rimligt om man i det här fallet hade föreskrivit en sådan statsrådens undersökning, t.ex. för att på något sätt söka kompensera för de skador tjänsteutövning som fisket i området kan lida.

Herr talman! Herr Bergqvists yttrande var ett av de märkligaste jag hört i denna kammare. Här har vi alltså en diskussion i dechargefrågor där vi granskar och tar ställning till regeringens verksamhet. Sedan kommer herr Bergqvist och gör ett påhopp på de moderata ledamöterna av konstitutionsutskottet för att de innan betänkandet var justerat —t.o.m. vid den preliminära justeringen, herr Bergqvist — avger ett särskilt yttrande. Såvitt jag vet brukar vi inte ha längre diskussioner här i kammaren om hur utskotten sköter sina procedurfrågor. Herr Bergqvist är vidare upprörd över att vi från moderata samlingspartiets sida inte var så aktiva i den här frågan som han skulle han önskat. Det finns väl vissa regler för dekorum också här i kammaren, herr talman, och jag skall naturligtvis inte till kammarens protokoll läsa in vad som har hänt när herr Bergqvist ibland varit tyst i utskottet men sagt desto mera i kammaren. Det har förekommit då och då, men det tycker jag skall vara honom. obetaget. Det är i hög grad märkligt att herr Bergqvist driver den här argumentationen, för mig veterligt har han icke till utskottets protokoll reserverat sig mot att det särskilda yttrandet avgavs. Har herr Bergqvist inte gjort det och har det anmälts ett betänkande till kammaren, då är hans handlingssätt här upprörande. Jag har i alla fall inte varit med om någonting liknande. Tydligen är det någonting i det särskilda yttrandet som upprör herr Bergqvist. Jag förstår inte riktigt vad det skulle kunna vara. Vi har i yttrandet tagit upp vissa av de formella aspekterna på hur sådana här frågor skall handläggas. Vi har tittat på procedurfrågorna och efterlyst en bättre tingens ordning för framtiden. Det tycker jag skall vara oss alldeles obetaget. Dessutom är herr Bergqvist ledsen över att han inte, som han uttryckte det, har fått en hederlig chans att argumentera i frågan. Det är väl ca två veckor sedan det särskilda yttrandet anmäldes, och på den tiden 139 Oljeutvinningsplattformar 140 torde herr Bergqvist faktiskt ha haft tid att sätta sig in i den här frågan — om han är ute efter att föra en sakdebatt i kammaren. Men jag kunde, herr talman, inte förmärka några ansatser till sakdebatt i herr Bergqvists förra anförande. Om han vill föra en sådan, kommer vi naturligtvis från de moderata ledamöternas sida att ställa upp i den debatten omedelbart.

Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund sade att visst kan vi diskutera innehållet i beslut. Vad det gäller är ju att se om innehållet stämmer överens med författningen. Så sade han att han tycker att avgiften skall vara direkt bunden till skadan. Men då frågar jag mig: Var i författningen står detta? Herr Lindahl kan naturligtvis tycka det, men han har inget stöd i författningen. Tvärtom står det i förarbetena att avgiften skall utgå på grund av de mera svårbestämbara skador som inte kan motverkas genom andra åtgärder eller inte kan bestämt lokaliseras. Sedan talar herr Lindahl om fisket. Men då vill jag erinra honom om att avgifterna bara är en del av ett stort komplex. Regeringen har fastställt att det också skall upprättas särskilda ersättningsregler, och jag föreställer mig att fisket skall komma in i det sammanhanget. Herr Lindahl uttrycker farhågor för att dessa avgifter skall användas i någon annan del än just där de borde användas. Jag är förvånad över herr Lindahls stora misstro mot den av den folkpartistiske landshövdingen ledda länsstyrelsen. Jag tror nog att han kan visa litet större förtroende för honom än vad som framskymtar i det senaste inlägget. Till herr Björck i Nässjö vill jag säga att jag inte riktigt fick klart för mig vad det var som gjorde att ni inte tog till orda när utskottet behandlade den här frågan. Jag begär inte att allt som man säger i kammardebatten skall man ha redovisat i förväg i utskottet. Men vad jag däremot begär är att om man har en konstitutionell kritik att rikta, skall man redovisa vari grunderna för denna består, så att vi kan ha en sakdiskussion om det i utskottet. Det är detta som är så underligt. Här har vi alltså haft två diskussioner i utskottet. Herr Björck har mycket skarp kritik att rikta mot regeringens handläggning av frågan, och han har andra principiella synpunkter. När vi diskuterade detta, sade han inte ett knäpp. Man frågar sig: Vad beror det på? Jag tror mig inte om att så här i en enda debatt kunna övertyga herr Björck om att han har fel. Men om utskottet hade fått arbeta igenom de moderata synpunkterna på sitt vanliga sätt, så hade det kanske gått med moderaterna som med ett annat oppositionsparti när det gäller bostadsfinansieringskungörelsen. Representanterna för det partiet var så övertygade om att regeringen inte hade följt riksdagen när det gällde bostadsfinansieringskungörelsen att det t.o.m. i utskottets protokoll finns anmäld en reservation på den punkten.

Herr talman! Jag måste än en gång upprepa att jag finner den här = Oljeutvinningsplattdebatten mycket märklig. Vi har nu en dechargedebatt, och de saker = formar som herr Bergqvist tar upp har icke ett dugg med saken att göra. Herr Bergqvist har icke i utskottet reserverat sig mot att moderata samlingspartiet har avlämnat ett särskilt yttrande med vissa synpunkter. Han har därför ingen anledning att föra den argumentation som han här för. Självfallet skulle jag kunna tala om för herr Bergqvist varför vi från moderata samlingspartiet har velat föra fram våra synpunkter i ett särskilt yttrande. Men det kan knappast ha med saken att göra. En sak måste emellertid ändå stå klar, herr talman, eftersom ingen av herr Bergqvists partikamrater inom utskottet — utskottsordföranden befinner sig ju här i kammaren — har reagerat mot herr Bergqvists argumentation. Jag tolkar detta som ett klartecken att det i fortsättningen är fritt fram att gå ut med indiskretioner och beröra utskottens inre arbete. Det finns, herr talman, väldigt mycket att säga om det sätt som herr Bergqvists partikamrater agerat på i utskottet när ett nederlag har varit nära. Jag skulle kunna uppbygga kammaren en mycket lång stund med att redogöra för underliga krumbukter, och det kommer jag alltså att ha frihet att göra i fortsättningen, om icke någon av utskottskamraterna tar avstånd från herr Bergqvists argumentation. Så till sakfrågan — den kanske ändå har ett visst intresse för kammaren. Det är väsentligt att man skiljer mellan avgifts och beskattningsmakt. Avgiftsmakten får icke bli en förklädd beskattningsmakt. Därför är det också viktigt att när Kungl. Maj:t, regeringen, belägger företag med avgifter, som nu har skett, så skall detta göras i en vettig ordning, exempelvis den som gäller när vattenlagen i dag tillämpas. Då får man ett förfaringssätt där båda parter har möjligheter att föra fram sina synpunkter, och då tillgodoser man också de rättssäkerhetsbehov som naturligtvis måste finnas i ärenden av det här slaget. Om detta — och det är alltså det som utvecklas i det särskilda yttrandet — har tydligen herr Bergqvist ingenting att säga.

Herr talman! Ett ganska effektivt sätt att ge svar på herr Björcks i Nässjö funderingar i detta ärende är kanske att citera vad folkpartiets herr Wirtén sade i frågedebatten den 21 november förra året. Han yttrade då bl.a.: 141 ”Jag betvivlar inte att länsstyrelse och Kungl. Maj:t finner lämpliga objekt att satsa på för att förbättra det rörliga friluftslivet, den vetenskapliga naturvården och kulturminnesvården i främst norra Bohuslän — det är till dessa ändamål pengarna skall användas enligt tillståndsbeslutet från regeringen.

Utskottet gjorde en grundlig genomgång av materialet i ärendet och beslöt enhälligt uttala, att utskottet inte funnit anledning att göra några särskilda uttalanden beträffande dessa frågor. Utskottet redovisade fakta. Ingen kritik framkom under utskottsbehandlingen, och betänkandet blev enhälligt. Men vad hände under riksdagsdebatten? Jo, som gubben i lådan dök då upp den moderate riksdagsledamot som hade aktualiserat ärendet i konstitutionsutskottet, och han riktade en skarp kritik mot regeringens handläggning av frågan. Under utskottsbehandlingen hade han alltså inte andats ett ord eller en stavelse av den kritiken utan tyst låtit formuleringen godtas, att utskottet efter granskning av ärendet inte funnit anledning göra några särskilda uttalanden. Det kanske inte förvånar att den riksdagsledamoten var herr Björck i Nässjö. I år har vi nu upplevt samma sak. Ärendet anmäldes av herr Lindahl i Hamburgsund den 11 februari, och vi hade i utskottet en preliminär diskussion med många inlägg. Sedan hade vi en slutlig diskussion, där herr Lindahls yrkande röstades ned med 14 röster mot 1 — och under hela denna tid teg de moderata ledamöterna. Men vad händer sedan? Jo, i efterhand kommer man stickande med kritik som man tidigare inte andats ett ord om. Hade det varit några synpunkter så att säga i marginalen, så hade det varit en sak, men det är fråga om kritik som går många gånger djupare än vad reservationen gör. Om man anslutit sig till någon formulering i reservationen, så hade saken varit i ett annat läge, men här presenterar man en konstitutionell kritik som gör att herr Lindahls reservation bara blir en liten mus jämfört med herr Björcks väldiga kritik. Jag tillät mig säga i föregående års granskningsdebatt, och jag säger det nu också, att det är inte riktigt just mot utskottet och mot granskningsarbetet att komma stickande med sin kritik i efterhand, sedan utskottet har avslutat sin sakbehandling.

Nr 70 Herr talman! Detta "Arende gäller det pressmeddelande som socialde Tisdagen den partementet i januari i år sände ut för att informera om pensionsålders 29 april 1975 kommitténs betänkande. I försändelsen, som naturligtvis gick som tjänstepost, ingick en sida ur LO-nytt, upptagande namn, adress och telefon Granskning av till Landsorganisationens pressinformation och pressombudsman samt = statsrådens i texten Gunnar Nilssons uttalande i frågan. tjänsteutövning Nu skriver utskottets majoritet mycket varmt om hur viktigt det är m.m. att man informerar om kommande reformförslag och att konstitutionsutskottet många gånger haft informationsfrågan uppe och försökt för = Distribution i bättra informationen i sådana stycken. Utskottsmajoriteten är mycket = tjänstebrev av visst mångordig där. Jag tycker också att det är mycket viktigt att man in informationsmateformerar om sådana reformfrågor som är på gång. Men här gäller det = rial från intresseorinte i vad mån man skall informera utan huruvida det står i överens = ganisation stämmelse med lag och förordning att i tjänstebrev utsända enskilda intresseorganisationers tryckalster. Det är det frågan gäller och ingenting annat. I Kungl. Generalpoststyrelsens kungörelse — det heter kanske inte så längre, men det hette så då — av den 21 mars 1947 står det med spärrad stil under 7 § I mom:. : ”I tjänsteförsändelse får under inga förhållanden inrymmas meddelande eller dylikt av privat natur eller annat, som icke avser tjänsten.” Jag kan förstå det lämpliga i att låta Gunnar Nilsson komma till tals med anledning av pensionsålderskommitténs betänkande. Då finns emellertid möjligheten att citera honom i stället för att bifoga ett blad ur LO-nytt med huvud och allt. Det här ärendet kanske ter sig blygsamt för somliga. Alla vet ju ändå hur nära LO står regeringen, så nära att man ibland inte riktigt vet vem av de båda som regerar. Men ärendet är allvarligt så till vida att ett gillande av utskottsmajoritetens skrivning självfallet får prejudicerande verkan. Kan ett departement sända ut LO-nytt så kan någon annan tjänstebrevsberättigad institution självfallet med tjänstepost skicka ut SAF nytt eller något annat liknande tryckalster. Jag är själv tjänstebrevsberättigad, så jag kan möjligen få litet glädje av ett nederlag här i kammaren för reservationen. Nåväl, allas likhet inför lagen skall väl ändå gälla? Det som gäller för den ena institutionen får också gälla för den andra. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till reservationen på denna punkt.

Herr talman! Det här är förvisso, som herr Werner i Malmö sade, en liten och blygsam fråga. Jag tror inte att det tjänar något vettigt ändamål att ta upp en lång debatt, utan jag kan nöja mig med att kort och gott säga att utskottsmajoriteten inte finner det angeläget att i detta ärende göra någon erinran mot socialministern. Jag yrkar följaktligen
Herr talman! Jag är inte så blygsam att jag tar upp och stör kammaren med blygsamma frågor — det var inte så jag sade. Jag sade att det finns de som anser att den här frågan är blygsam, men det är den inte med tanke på dess prejudicerande verkan.
Herr talman! Bara några ord till då. Jag kan inte förstå att det skulle vara anmärkningsvärt att ett departement på detta sätt förmedlar information om medborgerliga angelägenheter som i hög grad berör landets största löntagarorganisation. Det skall bli intressant att se om alla borgerliga ledamöter av kammaren biträder reservationen och om det blir lottning i detta ärende.
Herr talman! Jag tycker också att man skall informera så mycket man kan — det är bara inte det frågan gäller. Men man skall inte informera med LO-nytt i tjänstebrev — det är det saken gäller.

Herr talman! Från folkpartiets sida yrkades under dechargearbetet att handelsdepartementets åtgärder mot en handelssekreterare i Zärich skulle upptas till granskning. Det skedde dels med hänsyn till förhållandena i det här speciella fallet, dels också mot bakgrund av hur handelsdepartementet har agerat i allmänhet vad gäller Sveriges handelskontor i utlandet. Fakta i ärendet är att två handelssekreterare har tillerkänts skadestånd på grund av alltför bryska åtgärder mot dem från handelsdepartementets sida och att man dessutom vid två andra handelskontor — i Vancouver och Chicago — fått alarmerande revisionsrapporter. Det är mot den bakgrunden beklagligt att utskottsmajoriteten har givit en så knapphändig redogörelse för det aktuella fallet.

gav givetvis intryck av att vederbörande handelssekreterare hade gjort sig skyldig till allvarliga fel i tjänsten. Det föranledde senare denne sekreterare att stämma kronan och att begära skadestånd för det lidande som han därigenom åsamkats. I samband med prövningen av stämningsansökan kopplades justitiekanslern in i detta ärende. Justitiekanslerns utlåtande är, som jag ser det, värt mycket stor uppmärksamhet, och jag kommer därför att citera vissa delar ur detta.

Sedan går justitiekanslern vidare och redogör för hur han bedömer de åtgärder som har vidtagits från handelsdepartementets sida. Jag citerar på nytt: ”Det torde vara förenat med betydande svårigheter att i en process övertyga domstolen att departementet haft tillräcklig grund för ingripandet.” Det är verkligen ett klart besked! Och så fortsätter justitiekanslern: ”Men att missförhållandena i sådan mån skulle kunna tillskrivas vederbörande ensam att han kunde skiljas från tjänsten synes svårligen kunna visas.

Justitiekanslerns slutsats är sedan den, att en förlikning bör ske mellan kronan och vederbörande sekreterare, eftersom kronan löper stor risk att förlora målet och därmed riskerar att ådömas skadestånd till vederbörande. På initiativ av justitiekanslern träffades därför ett förlikningsavtal, vari ingick ett skadestånd till vederbörande sekreterare på 200 000 kr. Förlikningsavtalet godkändes av regeringen, och slutet på den här sorglustiga historien blev alltså att statsverket fick vidkännas en skadeståndskostnad på 200 000 kr. Vems var då felet för att det gick så här? JK finner att de båda departementstjänstemän som i Zärich vidtog de aktuella åtgärderna inte kan beskyllas för tjänstefel eftersom de hade handlat i enlighet med en av handelsministern utfärdad instruktion. JK har självfallet ingen befogenhet att granska handelsministerns åtgärder — det skall ske i grundlagsenlig ordning i samband med konstitutionsutskottets dechargegranskning. terare Min slutsats är att ansvaret för det inträffade inte rimligen kan ligga på någon annan än handelsministern. Han borde ha förberett ärendet omsorgsfullare och prövat också de olika arbetsrättsliga konsekvenserna av åtgärder i den här stilen. Det rörde sig dock ytterst om en enskild människas anseende och integritet. Reservanterna drar därför den som jag tycker rätt måttfulla slutsatsen att handelsministern i detta ärende ej handlat med tillräcklig varsamhet.

Herr talman! Det här ärendet gäller en handelssekreterare i Zärich, och jag kan omtala att hans namn inte finns nämnt i utskottshandlingarna. Socialdemokraterna i utskottet har inte till något pris velat det, trots att det finns gott om tidningsurklipp där han har framträtt och berättat om sina vedermödor. Det är en handelssekreterare med lång erfarenhet från sådan verksamhet. Han har under den här tiden haft mycket goda vitsord, och den behandling som han har utsatts för har därigenom varit i hög grad upprörande. Som herr Molin pekat på tvingades han plötsligt att ta ut semester med 53 dagar, han fråntogs nycklar till sitt kontor och hans personal underrättades om att han under resten av sin tjänstetid skulle tvingas ta tjänstledighet utan ansökan, och han ålades då andra arbetsuppgifter. Detta har skett genom två från handelsdepartementet utsända tjänstemän som hade fått sitt uppdrag av handelsministern. Att detta handlingssätt var klart olämpligt har sedermera bekräftats. Herr Molin har här citerat JK:s utlåtande, och jag skall inte ta upp kammarens tid med att göra ytterligare citat. Jag tycker att det som här sägs är ganska klart. Vad som har hänt är att kronan åsamkats ekonomiska förluster genom det skadestånd som man har tvingats utbetala. Att märka i sammanhanget är att för inte så länge sedan en liknande incident inträffade med en handelssekreterare i Moskva.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 Herr Björck i Nässjö är riktigt på alerten i dag, talar många gånger och gör långa inlägg. Det har han rätt till — det är klart. — Skadestånd till en Herr Molin tycks vara mer eller mindre på krigsstigen i dag, frän i sitt — £. d. handelssekreordval och i sitt uppträdande. Det har han också rätt till — jag säger = terare inte att det är fel. Måhända kunde man, framför allt med hänsyn till den sekreterare som berörs, vara mildare i tonen och inte så hårt driva denna sak, för jag tror inte att det gagnar mannen i fråga med en uppslitande debatt. Herr Molin säger att detta ärende har handlagts bryskt och inte med tillräcklig varsamhet — jag tror det var så han uttryckte sig — och att det var en sorglustig historia att man behandlade en enskild människa på det här sättet. Herr Björck tyckte att vederbörande sekreterare hade haft goda vitsord och därför inte borde blivit föremål för sådan behandling från departementet som nu skett. Ja, herrar Molin och Björck i Nässjö, det är klart att detta är en historia som man skulle kunna prata väldigt länge om, men om det är på det sättet att ni vill ta hänsyn till och värna om den man som berörs, tror jag att man skall undvika en uppslitande debatt om detta. En lång debatt tror jag inte gagnar den enskilda människa som det är fråga om. Jag menar inte att man skall tysta ner det här på något sätt. Inte alls! Men jag tror inte att man hjälper vederbörande med att diskutera länge om det här.

Det hela har skötts på ett sätt som vi tycker är just. Däremot anser vi naturligtvis att det är beklagligt att saken över huvud taget har inträffat, men det kommer väl — som jag ser det — i första hand an på att vederbörande person har skapat denna situation genom sitt eget handlande där nere. I annat fall hade inte läget blivit det som det är i dag. Det har skett förlikning mellan parterna och därmed tycker jag att affären kan vara utagerad.

Herr talman! Jag tycker att herr Mossbergs inlägg var en smula märkligt. Herr Mossberg företräder utskottsmajoriteten, som inte går med på ett påpekande om att man från departementets sida inte har förfarit till 147 räckligt varsamt. Nu säger herr Mossberg att utskottsmajoriteten gör detta med hänsyn till vederbörande person och att jag borde vara mildare i tonen. Jag tror att det är tvärtom. Jag tror att den här personen i Zärich, som utsatts för dessa bryska åtgärder, behöver upprättelse. Han får ingen upprättelse om vi är milda i tonen mot ett statsråd som handlat ovarsamt. Handelsministern har själv antytt att han har handlat ovarsamt. Jag vill, utan att i denna omgång direkt citera handelsministern, fråga om herr Mossberg ändå inte här i kammaren vill erkänna att handelsdepartementet har handlat ovarsamt. Sedan sade herr Mossberg att grunden för dessa åtgärder var vederbörandes handlingar. Såvitt jag förstår menade herr Mossberg med detta att ingripandet berodde på vad vederbörande hade gjort i sin tjänst i Zöärich. Men justitiekanslern har ju friat honom, justitiekanslern har funnit att det inte begåtts några oegentligheter och justitiekanslern har t.o.m. gått så långt att han ansett att det var utsiktslöst för kronan att föra en process. Han har därför rekommenderat att ett skadestånd skulle utbetalas till vederbörande just för att han på felaktiga grunder blivit illa behandlad. Slutsatsen måste bli att handelsministern har förfarit felaktigt. Om man inte drar den slutsatsen, om herr Mossberg menar att det var korrekt att ingripa mot vederbörande i Zärich, om herr Mossberg menar att handelsministern hade grund för sin instruktion, då måste herr Mossberg mena att det var fel att betala skadestånd. Då —- menar herr Mossberg - var det alldeles onödigt av justitiekanslern att föreslå att 200 000 kr. skulle utbetalas till den här personen, eftersom det var hans handlingar som utgjorde grunden för de disciplinära ingripandena. I så fall är det justitiekanslern, som har rekommenderat skadeståndet, som har handlat felaktigt. I så fall har herr Mossberg, som ledamot av konstitutionsutskottet, möjlighet att se till att justitiekanslern ställs till ansvar för felaktigheten. Kommer herr Mossberg då att ta chansen att se till att justitiekanslern får ansvara för eventuella felaktigheter?

Herr talman! Jag håller helt med herr Mossberg om att man i ärenden som gäller enskilda personer måste ta stor hänsyn så att inte onödigt stor skada åsamkas. I det här fallet förhåller det sig emellertid på det sättet att en person blivit illa behandlad av kronan. Han har själv i process begärt skadestånd och genom förlikning med kronan fått det. Han har med namn, bild och allt framträtt i en lång rad tidningsartiklar och intervjuer — de finns här om någon skulle tveka. Då kan man naturligtvis utgå ifrån att han inte har någonting emot att få den upprättelse som han i andra sammanhang så ivrigt har eftersträvat. Vad jag tycker är speciellt märkligt i herr Mossbergs förra anförande är att han sade att hela frågan har skötts på ett just sätt. Han sade ordagrant så. Jag tycker att det som påvisats i herr Molins och mitt anförande klart tyder på att så inte varit fallet. Men sedan sade herr Mossberg någonting ännu märkligare. Han sade att handelssekreteraren = Nr 70 själv är orsak till det som hänt. Det kan väl ändå joe vara en rimlig Tisdagen den ståndpunkt i det här sammanhanget. Det har här visats hur handels 29 april 1975 sekreteraren har blivit beskylld för en lång rad saker som han inte varit skyldig till. Det är alltså uppenbarligen även statsrådet Feldt medveten — Granskning av om. För i de handlingar vi fått — jag skall använda de handlingar vi = statsrådens haft i utskottet i granskningspromemorian — finns bl.a. anteckningar = tjänsteutövning förda vid sammanträdet på handelsdepartementet den 17 september 1973 — m.m. med bl.a. justitiekanslern och statsrådet Feldt närvarande. Där säger statsrådet Feldt: ”Vi kan inte påstå att handelssekreteraren misskött sina Skadestånd till en arbetsledande funktioner inom handelskontorets allmänna verksamhet.” — f.d. handelssekre Han säger vidare: ”Vi har aldrig åberopat tjänstefel mot honom. Vet terare inte om det fanns grund för avstängning.” Det är alltså vad handelsministern säger i den promemoria som utskottet fått ta del av. Mot den bakgrunden är det nog ändå så att handelsministern måste ta sitt ansvar för att en enskild person har blivit behandlad på det sätt som har varit fallet.

Herr talman! Herr Molin ville att jag skulle svara på frågan om jag tyckte att statsrådet Feldt hade handlat ovarsamt eller ej. Jag tycker inte att han har gjort det. Måhända kunde han ha handlat på ett annat sätt, men hur det skulle ha gått till överlåter jag åt herr Molin att avgöra. Om det hade blivit en process och den hade drivits till sitt slut är jag inte övertygad om att vederbörande sekreterare tagit hem spelet. Det är min syn på frågan. Herr Molin talar nästan hela tiden om vad JK har sagt, och jag vet mycket väl vad han har sagt. Men herr Molin talar väldigt litet om vederbörande sekreterares agerande och verksamhet nere i Zärich, vilket ändå är bakgrunden till det hela. Man kan sedan diskutera vem som är den mest skyldige. Departementet måste ändå ha rätt att ingripa på något sätt. Frågan var när man skulle ingripa och hur man skulle ingripa. Om man nu som herr Molin tycker att ingripandet skedde ovarsamt, då vore det bra att få veta hur och när herr Molin tycker att ingripandet skulle ha skett. Herr talman och kammarkamrater! Eftersom herr Molin så mycket har talat om JK:s syn på frågan, måste jag trots den sena timmen få ta några minuter i anspråk för att redovisa hur departementet ser på vederbörande sekreterares verksamhet och agerande i Zärich. Det är det s.k. ESSI-projektet, likviditetskrisen och vederbörandes egna ekonomiska transaktioner som har blivit föremål för kritik. Idén till ESSI-projektet kom från vederbörande sekreterare och gick ut på att man skulle utnyttja en samtidig högkonjunktur med brist på arbetskraft i Schweiz och en lågkonjunktur i Sverige, så att företag i de olika länderna kopplades samman. Arbetet skulle bedrivas tillsammans med den företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet och där ledas av professor Walter Goldberg. På grund av de speciella för 149 150 utsättningarna för projektet gällde det att som man säger ”smida medan järnet var varmt”. Förseningar skulle kunna innebära att förutsättningarna för projektets genomförande helt ändrades. Ja, så drogs projektet i gång i juni 1972 med frågeformulär till 3 500 svenska och 4 500 schweiziska företag. Under hösten 1972 rapporterade Goldberg att projektet förhalades, trots påstötningar från honom själv och från departementet. I december 1972 var läget sådant att projektet omöjligt kunde bli slutfört inom avsedd tid. Genom fördröjningen sprängdes också kostnadsramarna. Fördröjningen orsakades av att sekreteraren inte ville skicka ut inbjudningar till ESSI-seminarium till intresserade företag. Sekreteraren erinrades om sin tiänsteplikt att skapa enkäten och därmed genomföra det planerade projektet. Sekreteraren i fråga lär enligt besked ha vägrat att utsända utlovade inbjudningar. Beträffande likviditetsläget skall vi först ha klart för oss vad som i väsentliga delar skiljer ett handelssekreterarkontor från en vanlig myndighet. Handelssekreterarkontoren har tre slag av verksamhetsområden, nämligen allmän verksamhet, uppdragsverksamhet och projektverksamhet. Det speciella för dessa kontor är här att endast en del av deras verksamhet skall finansieras med allmänna medel. Uppdragsverksamheten skall bekostas av de enskilda kunderna.

Handelssekreteraren var medveten om detta.

I december 1972 visade bankkontona ett skuldsaldo på ca 50000 SFr. Så vill jag säga några ord om semesterbeslutet.

Olika åtgärder var härvidlag tänkbara. Skälen till att man stannade för att ge sekreteraren semester torde vara flera. En utgångspunkt var att man önskade tillgripa det lindrigaste förfarandet och om möjligt undvika att skada sekreteraren personligen. Härom råder delade meningar, vilket vi har hört i kväll. Handelssekreterarens tjänstgöring utlöpte den 30 juni 1973. Även om det är möjligt att ingripa mot honom med avstängning och åtal för tjänstefel, skulle en sådan åtgärd drabba honom för hårt, när en så kort tid återstod. Eftersom sekreteraren hade ett stort antal innestående semesterdagar valdes därför i stället att ge honom semester vilket han, då han delgavs beslutet, accepterade som lämpligt i det läget. Att handelsministern samtidigt därmed i frågan angående ifrågasatt tjänstefel i samband med arbetet på ESSI-projektet beslöt att inte vidta ytterligare åtgärder var därför också helt följdriktigt och inte föranlett av att man inte ansåg att sekreteraren begått tjänstefel.

Som jag sade i mitt första anförande, är det väl i första hand vederbörandes agerande och i varje fall i någon mån inte fullt acceptabla verksamhet som har lett till att debatten kommit in i det här läget.

Herr talman! Herr Mossbergs argumentering förvånar mig mer och mer. Låt mig först säga att det kanske hade varit värdefullt om utskottet hade bifallit vårt yrkande att den promemoria med en redogörelse för saken som herr Mossberg nu läste ur hade tagits in i utskottets dechargebetänkande. Det yrkandet avslogs ju. Sedan sade herr Mossberg att vederbörandes agerande var grunden för ingripandena. Herr Mossberg redogör för vad han menar inte vara acceptabla förhållanden och talar om fel och oegentligheter. Då ställer sig herr Mossberg på en annan linje än justitiekanslern. Som jag har citerat, säger justitiekanslern att Hegre&us inte gjort sig skyldig till förskingring eller annan oegentlighet. Ej heller har framkommit något som visar att Hegre&us gjort sig skyldig till fel eller försummelse. Här har alltså herr Mossberg en annan uppfattning än justitiekanslern. Vidare sade herr Mossberg att han inte är säker på hur processen skulle ha gått. Det är inte jag heller. Jag vet inte vem här i kammaren som har förutsättningar att bedöma hur processen skulle ha gått. En av dem en terare som kanske har några förutsättningar att förutse utgången i en process är justitiekanslern, och han säger att det torde vara förenat med betydande svårigheter att i process övertyga domstolen att departementet haft tillräcklig grund för ingripandet. Det är justitiekanslerns bedömning. Mot den står då herr Mossberg, som säger att han inte är säker på hur processen skulle ha gått. På grundval av det underkänner då herr Mossberg de åtgärder som förordas av justitiekanslern och vill fria handelsministern. Jag upprepar min fråga: Kommer herr Mossberg som ledamot av konstitutionsutskottet att verka för att justitiekanslern åtalas? Herr Mossberg talade också om att han ville redovisa hur departementet ser på saken. Jag skulle vilja säga att herr Mossberg har redovisat hur departementet såg på saken. Handelsministern har nämligen blivit klokare. Handelsministern intar i dag inte den ståndpunkt som herr Mossberg gör här i kammaren. Hade handelsministern gjort det, hade jag utan tvekan yrkat på anmärkning i konstitutionsutskottet. Handelsministern har nämligen efteråt strukit under att man inte hade ett tillräckligt beslutsunderlag och att man följaktligen inte handlade tillräckligt varsamt när man vidtog de här åtgärderna. Jag tar ett enda citat av vad handelsminister Feldt senare har sagt: ”Möjligen hade vi för bråttom. Vi kunde kanske ha tagit ned detta steg för steg.” Det är vad vi reservanter menar, men herr Mossberg vill inte ens lämna det erkännandet. Jag tror alltså att om man i handelsdepartementet hade tänkt sig för en gång till innan man vidtog de här åtgärderna, så hade resultatet för statsverkets del blivit ett annat. Jag vill också stryka under att handelsministern helt nyligen på nytt har utsänt en förklaring, där han tar avstånd från de upprepade beskyllningarna mot Hegre&eus och förklarar att han står fast vid grunden för förlikningsavtalet. Herr Mossberg har här en annan mening.
Herr talman! Vid denna sena timme skall jag inte gå in och punkt för punkt bemöta de påståenden som herr Mossberg här redogjorde för. Vi har ju haft tillfälle att se vilken inställning justitiekanslern har haft i denna fråga. Det är ett ytterligt märkligt uttalande av herr Mossberg när han säger att han inte är övertygad om att sekreteraren hade tagit hem spelet om frågan hade gått till domstol. Det innebär ju att herr Mossberg underkänner det förlikningsavtal som regeringens främste jurist, justitiekanslern, har ingått på regeringens vägnar och som handelsminister Feldt har förklarat sig vara nöjd med. Handelsministern har sedan inte velat kommentera detta ärende ytterligare. Det är ett ordenligt underkännande både av herr Feldt och av justitiekanslern som herr Mossberg här gör sig skyldig till. Jag skall, herr talman, bara be att få peka på att i förlikningen tillerkändes handelssekreteraren ett betydande ideellt skadestånd. Ideellt skadestånd är, som var och en vet, bland det svåraste som man kan få i det här landet. Men på grundval av det material justitiekanslern hade tagit del av var han beredd att gå med på detta betydande ideella skadestånd. Mot den bakgrunden, herr talman, skall jag inte gå in i detalj och beröra de många anklagelsepunkter som herr Mossberg läste upp. De är inte aktuella. De är nästan genomgående felaktiga.
Herr talman! Bara några få ord till. Herr Molin undrade om jag skulle ta initiativ och försöka åtala justitiekanslern. Vilken fråga! Naturligtvis har jag ingen tanke på det. Brevet från handelsministern som sänts ut var ett klarläggande efter det att en tjänsteman hade gjort ett visst uttalande i frågan. Det var alltså ett klarläggande.

Herr talman! Vi är inne på det sista delärendet i dechargedebatten. Under punkten 14, Övriga frågor, har centerpartiets utskottsledamöter avgivit en reservation som jag vill utveckla något. Det gäller regeringens handläggning av riktlinjerna för tillståndsgivning för yrkesmässig busstrafik.

Skulle dessa bli utestängda från fortsatta tillstånd? Frågan togs upp i motioner och i uppvaktningar. Men kommunikationsministern stillade oron genom att uttala i riksdagsdebatten 1972 att veckoslutstrafiken ”var en viktig komplettering till järnvägstrafiken och den reguljära busslinjetrafiken, och att den i sådana fall tillgodoser ett angeläget behov”. Vidare sades: ”Åtskilliga av de företag som driver kompletterande trafik av de slag jag nu beskrivit kan bedömas ha möjlighet att utöva trafik även i de former som krävs för linjetrafik.” Man bör ha detta i minnet när man ser på vad som sedan skett. I juni 1974 var det dags för regeringen att visa färg i frågan. Då avgjordes ett flertal ansökningar om tillstånd för bussföretag som i årtionden be yrkesmässig trafik med buss yrkesmässig trafik med buss drivit s.k. veckoslutstrafik. Det blev nej! Regeringen uttalade i stället att ifrågavarande företag antingen skulle försöka bli underentreprenörer till de stora linjeföretagen på sträckan eller också slå sig ihop till ett större företag och sedan begära tillstånd. Regeringen konstaterade nämligen att det fanns behov av ytterligare turer. Resandeunderlaget klargjorde detta, och man ifrågasatte inte heller företagens lämplighet i detta sammanhang. Enligt reservanternas mening är det här fråga om ett försök från regeringens sida att förändra ägarstrukturen i branschen. Jag kan i och för sig förstå att regeringen av politiska skäl vill ha en koncentration i företagsvärlden, men följdfrågan inställer sig oundvikligen: Var det verkligen riksdagens avsikt år 1972 att med sitt beslut ge klartecken för denna omstrukturering? Enligt vår uppfattning var detta inte riksdagens mening. Eftersom den s.k. veckoslutstrafiken med buss delvis berör mitt hemlän, har jag tittat lite närmare på två av de drabbade företagen, det ena i Örnsköldsviks kommun, det andra i Kramfors kommun. Båda hamnade i en situation där man bildligt kan tala om kniven på strupen. Det ena företaget tvingades, för att inte riskera sysselsättningen för sina anställda, sälja företaget till Johnson-koncernen. Det andra företaget slog sig ihop med ett antal andra företag och får nu finna sig i att bygga upp en extra administration utöver den man redan hade. Till detta skall läggas att trafikutskottet i samma ärende samma år begärde ett ytterligare klarläggande om gränsdragningen mellan linjetrafik och beställningstrafik skulle ske genom regeringens försorg. I riksdagsdebatten förklarade kommunikationsministern att en översyn av lagstiftningen om yrkesmässig trafik redan påbörjats inom departementet. Något resultat har år 1975 ännu inte förmärkts, och det är enligt vår mening otillfredsställande att riksdagens uttalande inte följts av regeringen.'

Herr talman! Frågan gäller om regeringen handlat i enlighet med riksdagens intentioner när den som högsta prövningsinstans beslutat i ett antal förvaltningsärenden gällande veckoslutstrafik på Norrland. Regeringen har haft att pressa sitt avgörande i enlighet med yrkestrafikförordningens bestämmelser. Det frågan nu gäller är i vilken omfattning särskilt tillstånd skall lämnas till veckoslutstrafik med buss. Bestämmelser om detta finns i 128 yrkestrafikförordningen. Enligt detta stadgande skall tillstånd till linjetrafik, som kan komma att konkurrera med annan redan utövad linjetrafik eller järnvägstrafik, i första hand ges till den som utövar den redan etablerade trafiken, om inte förhållandena föranleder annat. De uttalanden som gjordes i propositionen 1972:81 och som godtogs av riksdagen gör det —- som jag bedömer det — dock möjligt för regeringen att under vissa förutsättningar tillåta veckoslutstrafik vid sidan av vanlig linjetrafik och järnvägstrafik. Självfallet är en förutsättning att en sådan ordning inte i det enskilda fallet strider mot kravet på ett ändamålsenligt ordnande av trafiken.

Om regeringen följt de tankegångar som herr Nordin hade och således beslutat att ge alla sökande tillstånd till veckoslutstrafik, dvs. låtit mer än 30 företag bedriva sådan trafik mellan Norrland och Stockholm, då hade det funnits anledning att — om riksdagens beslut skall följas — anmärka på regeringen. Men nu finns det som jag ser det ingen som helst anledning till anmärkning mot regeringen.
Herr talman! Herr Karlsson i Malung har faktiskt lyckats med att motsäga sig själv. Han citerar yrkestrafikförordningen och påpekar att den ger möjlighet för regeringen att bevilja tillstånd. Han har klart för sig att regeringen dock icke har givit tillstånd. Jag har inte sagt att alla sökande skulle ha fått tillstånd, utan att någon borde ha kunnat få det. Men ingen fick det. Med tanke på detta måste jag pressa herr Karlsson ytterligare. Han får ju tala inför stor publik så här i finalen av debatten. Citera nu litet mer ur trafikutskottets utlåtande, som ger underlag för att det beträffande busstrafiken finns ett klartecken för en storleksrationalisering och en förändring av ägarstrukturen!
Herr talman! Bara några ord i korthet. För oss gäller det att från konstitutionell synpunkt bedöma regeringens handlande, inte att sätta oss in i allmänna trafikpolitiska bedömningar — det måste vara trafikutskottets uppgift att göra det. Vad vi här har att bedöma är om regeringen handlat i överensstämmelse med yrkestrafikförordningen och det beslut som riksdagen fattade år 1972. Med hänvisning till vad jag tidigare sagt finner jag att regeringen handlat helt i överensstämmelse med riksdagens tidigare fattade beslut liksom även att regeringen följt yrkesmässig trafik med buss yrkesmässig trafik med buss yrkestrafikförordningens bestämmelser. Vi har i dag att granska om regeringens handlande överensstämmer med riksdagens beslut, och jag anser att regeringen i detta ärende helt handlat i enlighet med de intentioner som riksdagen angivit.
Herr talman! Det innebär alltså att herr Karlsson i Malung vill medge att kommunikationsministern har svikit ett givet löfte.

Herr talman! Fru Radesjö har till mig ställt vissa frågor om åtgärder för att motverka försurningen av insjövatten. Interpellationen har överlämnats den 1 april 1975. Interpellationen berör ett flertal problem av hög angelägenhetsgrad. Då dessa frågor är föremål för beredning i olika sammanhang har jag funnit det lämpligt att avvakta ytterligare någon tid med svaret för att kunna få del av det omfattande material som tas fram för att belysa ifrågavarande problem.